Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 21 behandlas bl.a. anslag för prospektering i Stekenjokkområdet. I anledning av framställning från Kungl. Maj:t har det väckts en motion, nr 1382, i vilken motionärerna begär en snabbutredning angående de samhällsekonomiska och företagsekonomiska konsekvenserna av projektet under alternativa antaganden om kopparpriset och kostnadsutvecklingen för projektet. Till utskottets betänkande är fogad en reservation, och jag skall, herr talman, helt kort beröra den. Vi reservanter anser att hela utredningen om lönsamheten företagsekonomiskt baserar sig på hur man bedömer kopparpriset. Det är alldeles uppenbart. Negativa faktorer beträffande kopparpriset är tillkomsten av ersättningsmaterial. Men att dra sådana konsekvenser att kurvan ständigt skulle gå neråt beträffande kopparpriset är inte riktigt, om man ser på de internationella index som finns på området. Internationellt kända geologer och företag i branschen visar på en helt annan utveckling vad gäller kopparpriset.

Avdelningschefen i SGU Ebbe Zachrisson säger, att SGU har visat resultat som borde utnyttjas av staten för att stärka och utveckla näringslivet i den här delen av landet. Det är klart att hans ord väger tungt, eftersom Ebbe Zachrisson enligt mångas mening är vår främste expert på Stekenjokk och har haft hand om fältarbetena där sedan 1960. Han har varit chef för statens geologiska undersöknings prospektering i fjällen sedan år 1964. Utskottet anser att det index som är framtaget och de kalkyler som redovisas är realistiska. Vi reservanter ifrågasätter om man inte skulle ha tagit litet mera hänsyn till de internationella index som finns. I motionen och även i reservationen begärs att man skall se på de samhällsekonomiska konsekvenserna och ta hänsyn till de prognoser om kopparpriset som finns i internationella index. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen vid punkten 2 av mig och herr Rydén.

Herr talman!

Vad reservanterna vill är kort och gott att man skall ta till en bättre siffra, så att ett bättre resultat skall kunna redovisas för riksdagen. Reservanterna anser att man har räknat med ett för lågt kopparpris. Det är väl ändå ganska mycket begärt att vi här i riksdagen, när Statsföretag i sina beräkningar kommer fram till en förlust på 46 miljoner kronor, skulle ta på oss ansvaret att säga: Här har man varit alltför försiktig — nej, pojkar, basa på litet mer och räkna litet mer optimistiskt. Vi anser oss inte vara sådana experter att vi kan göra det, utan vi tycker att Kungl. Maj:ts förslag är väl underbyggda. Jag vill också hänvisa till en artikel i Dagens Nyheter tisdagen den 25 maj där det påvisas att aluminium undan för undan ersätter bl.a. kopparn som är för dyr. I artikeln redovisas också en ständig nedgång i förbrukningen av koppar. Det tyder inte på att Statsföretags uppfattningar varit alltför pessimistiska, utan snarare tvärtom. Jag vill påpeka att det inte är fråga om ett avbrytande av prospekteringen i Stekenjokk. Utskottet föreslår att det anvisas 3,5 miljoner till fortsatta prospekteringar. Vi hoppas att detta skall ge underlag för att framöver starta en gruva där. Jag vill också påpeka att vi under föregående punkt beslöt att satsa pengar på ett nytt bolag i Vilhelmina som bl, a. skall hjälpa till att ge sysselsättning i dessa bygder. Allt detta tycker jag tyder på att motionärernas hugskott inte är någonting som riksdagen bör falla för, Vi är inte sådana ”överexperter” att vi kan säga att man borde ha varit mer optimistisk. Det är lustigt att en sådan uppfattning förs fram från ett håll där det förut alltid sagts att man inom Statsföretag är alltför optimistisk och ger sig in på för dåliga affärer. Jag tycker att det är litet dålig balans mellan de olika uttalandena. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag vill på intet sätt påstå att jag är någon expert när det gäller kopparpriset. Men den bedömning vi gjorde när vi skrev reservationen är följande, Det finns internationella indexserier som tyder på en helt annan och positiv utveckling för kopparpriset. Därför har vi ifrågasatt om just den index som Statsföretag tagit fram är den riktiga och relevanta för det framtida kopparpriset. Sedan vill jag säga till herr Svanberg att han inte skall vara så förskräckt över att vi kommer med positiva förslag när det gäller sysselsättningsfrågan. Vi tycker att man skall se på detta ur samhällsekonomisk synpunkt. Det kan vara angeläget och riktigt för just en del av landet där man lider stor brist på sysselsättningsobjekt.

Vidare redovisades förutsättningarna för gruvdriften, såsom dessa då var kända, De innebar bl, a, att projektets lönsamhet från rent företagsekonomiska synpunkter var osäker.

Med hänsyn till osäkerheten i lönsamhetskalkylen för gruvdriften samt till att företaget skulle komma att belastas med vissa kostnader för bostäder godkände riksdagen att Statsföretag AB erhöll ett tills vidare ränteoch amorteringsfritt lån från staten på 8 miljoner kronor. Under våren 1970 fortsatte Statsföretag och LKAB utredningsarbetet och övriga förberedelser för projektet. Sveriges geologiska undersökning fortsatte också sina borrningar inom området i enlighet med sina planer. Det kalkylerade underskottet för projektet konstaterades visserligen i maj 1970 ha stigit till 17 miljoner kronor. Denna kostnadsökning betingades av att trots ett beräknat ökat råmalmsuttag — från 400 000 ton till 500 000 ton per år — visade sig mängden färdiga produkter bli oförändrad, Enligt en ny malmberäkning bedömdes nämligen möjligheten till selektiv brytning vara sämre än enligt tidigare beräkningar. Då emellertid Statsföretag AB trots det försämrade kalkylresultatet var berett att genomföra projektet i enlighet med de planer som redovisats i 1970 års statsverksproposition — dvs. utan krav på förmåner utöver tidigare nämnt lån på 8 miljoner kronor — påkallades inte att regeringen skulle gripa in i detta läge. Vid månadsskiftet oktober-november 1970 fick industridepartementet, som jag tidigare framfört i riksdagen, information om att LKAB:s kalkyl över Stekenjokkprojektet nu slutade på ett underskott av 46 miljoner kronor, fortfarande uttryckt i nuvärde.

Förutsättningarna för den nya kalkylen är i övrigt oförändrade i förhållande till den kalkyl som låg till grund för förslaget i 1970 års statsverksproposition. I skrivelsen den 2 december 1970 uppges vidare att Sveriges geologiska undersökning vid fortsatta borrningar inom Stekenjokkområdet kunnat konstatera goda mineralhalter i ett av borrhålen några kilometer från den planerade gruvan i Stekenjokk. Enligt Statsföretag AB skulle detta kunna tolkas så att den nuvarande platsen inte är den rätta för en eventuell gruva, Resultaten av borrningarna är dock inte sådana att de kan utnyttjas för ett definitivt ställningstagande. Med hänsyn till resultatet av de nya ekonomiska bedömningarna avseende gruvdrift i Stekenjokk och geologiska undersökningens fortsatta borrningar inom området föreslog Statsföretag AB att arbetet med att etablera en gruva i Stekenjokk avbryts till dess resultatet av fortsatt prospektering föreligger. Statsföretag AB anhåller dessutom om Kungl. Maj:ts uppdrag att fortsätta prospekteringsarbetet i området. De förluster som numera beräknats på gruvdrift i Stekenjokk har alltså väsentligt ändrat de förutsättningar som låg till grund för riksdagens beslut med anledning av 1970 års statsverksproposition. Med hänsyn både till den överraskande snabbhet med vilken kalkylerna förändrats och till att den beräknade förlusten stigit med inemot 40 miljoner kronor utöver det av riksdagen beslutade tillskottet på 8 miljoner kronor var det uppenbart att regeringen inte kunde ge Statsföretag i uppdrag att utan avbrott fortsätta förberedelserna för gruvdrift i Stekenjokkområdet. Frågan måste på nytt underställas riksdagen, och dessförinnan borde enligt regeringens bedömning en ny granskning av förutsättningarna för gruvdrift ske. I 1970 års statsverksproposition gjordes en sammanvägning av främst ekonomiska och regionalpolitiska synpunkter rörande Stekenjokkprojektet, varvid jag trots osäkerheten i den företagsekonomiska kalkylen fann det motiverat med hänsyn till i regionen rådande sysselsättningsproblem att starta gruvdrift i Stekenjokk. Det är självklart att denna typ av avvägning även ägt rum inför beslutet att avbryta förberedelserna för gruvdrift och att de regionalpolitiska synpunkterna därvid vägt tungt. Någon utarbetad metod för en total samhällsekonomisk kalkyl för projekt av detta slag föreligger emellertid inte. Ett fullständigt beslutsunderlag skulle dessutom kräva motsvarande kalkyler för alternativa projekt. Jag vill avsluta mitt svar med att konstatera att innan Kungl. Maj:t tar slutlig ställning till frågan om gruvdrift i Stekenjokk kommer kalkylen självfallet att med hjälp av tillgängliga metoder granskas från såväl företagsekonomisk som samhällsekonomisk synpunkt. Riksdagen kommer även att få full redovisning av kalkylunderlaget. Boliden AB har efter att ha deltagit i utredningsarbetet om Stekenjokk förklarat sig villigt att om staten så önskar svara för gruvdriften såsom entreprenör, vilket innebär att staten tar den företagsekonomiska risken och dessutom svarar för finansieringen av investeringarna, Under det fortsatta arbetet kommer dock Boliden AB:s intresse att medverka i en eventuell gruvbrytning att ånyo undersökas. Jag ber också, herr talman, att i detta sammanhang få svara på en interpellation av herr Wirtén. Herr Wirtén har nämligen frågat mig, om jag är beredd att lämna en redovisning för de kriterier regeringen anser skall föreligga för omlokalisering av företag eller delar av företag till stödområdena och om jag anser att förflyttningen av plasttillverkningen vid Husqvarna Borstfabrik står i överensstämmelse med de krav regeringen har på lämpligt omlokaliseringsobjekt samt om jag anser att informationen till berörda länsinstanser och kommunala instanser skötts på ett tillfredsställande sätt. Jag anser det angeläget att man prövar alla åtgärder för att öka sysselsättningen i stödområdena, Därför stimulerar vi inom ramen för en aktiv regionoch lokaliseringspolitik såväl statsägda som privatägda företag till en ökad industriell verksamhet i de sysselsättningssvaga områdena, Vad beträffar kriterierna för omlokalisering till stödområdet hänvisar jag till de regler som riksdagen fastslagit för regionalpolitiken. Vad gäller det fall som interpellanten åsyftar var det med hänsyn till sysselsättningsläget ytterst angeläget att lokalisera ett företag till Vilhelmina, särskilt som gruvbrytningen i Stekenjokk inte kom i gång i planerad tid. För att kunna komma i gång snabbt gällde det att finna en produktion där den tillgängliga arbetskraften skulle kunna sysselsättas utan särskilda krav på omskolning. Dessutom var det önskvärt att finna en annan typ av industri än den verkstadsindustri som strax innan hade etablerats i Vilhelmina. Det var mot denna bakgrund som en överenskommelse träffades mellan Statsföretag och Coronaverken, enligt vilken plasttillverkningen vid Coronaverkens dotterbolag Husqvarna Borstfabrik — under förutsättning av riksdagens godkännande — överförs till ett nybildat bolag i Vilhelmina, som till lika delar ägs av Statsföretag och Coronaverken. Genom etableringen kommer över 100 personer att sysselsättas i Vilhelmina, Enligt vad jag inhämtat har produktionen vid Husqvarna Borstfabrik under de senaste åren expanderat kraftigt och bolaget har sedan en tid planerat en flyttning av plastproduktionen till annan ort eftersom en utvidgning i Huskvarna av företaget bedömts som mindre lämplig. När det gäller informationsfrågan vill jag allmänt framhålla att det självfallet är angeläget att information om omlokalisering lämnas så tidigt som möjligt till alla berörda parter, länsinstanser och kommunala instanser och anställda. Det ankommer på det flyttande företaget att svara för informationen. Man måste emellertid ha klart för sig att det i många fall kan vara svårt att ge en tidig och öppen information med hänsyn till möjligheterna att genomföra pågående förhandlingar. Det kan vara skäl att påpeka att det preliminära beslutet om en flyttning i det aktuella fallet fattades i februari 1971 och att flyttningen beräknas kunna faktiskt äga rum först sommaren 1972.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation angående Stekenjokkprojektet, och jag uppskattar mycket den ridderlighet som låg bakom åtgärden att i god tid låta mig ta del av vad detta svar skulle innehålla. Beträffande det sakliga innehållet måste jag emellertid konstatera att industriministern inte nämnvärt lyckats skingra den dimbildning som omgett regeringens beslut att avbryta det direkta förberedelsearbetet för gruvdrift i Stekenjokk. Jag vill i mitt anförande ta upp de punkter som jag anser behöver en kritisk granskning. Min första erinran gäller det brutala sätt som den berörda befolkningen i Västerbottens och Jämtlands inland blivit behandlad på i detta fall. I området råder en uttalad arbetslöshet, ja, den är så uttalad att det som i andra delar av landet uppfattas som en självklar rätt — rätten till arbete och en tryggad inkomst — i det här området är de få och bestickande undantagen. Man måste ha detta klart för sig när man försöker sätta sig in i hur starkt förhoppningarna inför framtiden varit knutna till gruvdriften i Stekenjokk alltsedan undersökningar av malmfyndigheten startade. Dessa förhoppningar har sedan underbyggts allteftersom undersökningarna av malmfyndigheterna fortskridit. Det har blivit allt bestämdare uttalanden om att gruvbrytningen skulle komma i gång, och löftet i 1970 års statsverksproposition uppfattades vid den tidpunkten bara som en säker bekräftelse på vad alla redan trodde sig veta. Med den försiktighet i mina formuleringar som jag är mån om att hålla i det här anförandet vågar jag påstå att förhoppningarna inte heller minskade under valrörelsen. Så var läget oförändrat fram till den dag i början av december 1970, då det plötsligt meddelades att gruvbyggandet skulle inställas, Stekenjokk var inte längre lönsamt.

En av frågorna i min interpellation var om de samhällsekonomiska konsekvenserna av Stekenjokkprojektet utretts och vilken betydelse de hade fått vid avgörandet.

Varken i det som redovisats i dag eller i tidigare redogörelser finns något som talar om att en samhällsekonomisk utredning är gjord.

Det är alltså inte något beställningsjobb från Vilhelmina kommun för att i efterhand bevisa att Statsföretag AB fattat ett felaktigt beslut. Som grund för utredningens resultat ligger för det första liknande gruvprojekt i Sverige och Norge, för det andra en ingående enkät rörande arbete och bosättning för de personer som förklarat sig intresserade av arbete i Stekenjokk eller i Klimpfjäll och för det tredje samhällsekonomiska studier rörande samhällsbyggnadskostnader o., d, för ett eventuellt samhällsbyggande i Klim pfjäll. Jag visar här på TV-skärmen en figur med några av de uppgifter som framkommit vid den gjorda enkäten, Som framgår av den vänstra stapeln visade sig 520 personer vara intresserade av arbete i Stekenjokk och i Klimpfjäll. Av dessa bedömde LKAB, som har tittat på den här undersökningen, cirka 500 personer vara lämpliga för arbete på lång sikt vid Stekenjokkprojektet, Det totala arbetskraftsbehovet efter full utbyggnad av Stekenjokk beräknades uppgå till maximalt 220 personer. Det fanns alltså inte någon risk för att arbetskraftsbrist skulle uppstå vid starten. Av den andra stapeln i figuren framgår att av de cirka 520 intresserade personerna var hela 180 arbetslösa eller undersysselsatta. Den största relativa andelen arbetslösa eller undersysselsatta kommer just från fjällområdena. Stekenjokprojektet är sålunda mycket angeläget ur arbetsmarknadssynpunkt för hela landet och ur socialoch psykologisk synpunkt för glesbygdsbefolkningen.

I den nämnda utredningen har gjorts ett försök att grovt uppskatta det samhällsekonomiska nuvärdet av Stekenjokkprojektet. Därvid har inte medtagits de företagsekonomiska effekterna — jag återkommer till dem. Det samhällsekonomiska mervärdet av Stekenjokkprojektet har beräknats som merkostnader, eller lägre intäkter, som alternativa åtgärder kräver om inte Stekenjokkprojektet kommer till stånd. Det är alltså en utredning i den riktning som statsrådet nämnde i sitt interpellationssvar. Av den tabell som jag nu visar på TV-skärmen framgår hur man för olika tänkbara åtgärder får ändrade och högre samhällsbyggnadskostnader, högre omskolningsoch omflyttningskostnader, lägre lön för de arbetande och svårmätbara negativa effekter i form av exempelvis sämre service, naturvårdseffekter, psykologiska effekter osv. De sista posterna går naturligtvis inte att uppskatta i ekonomiska värden.

Man kunde rimligtvis begära, herr statsråd, att industridepartementet med sina mycket stora utredningsresurser också skulle kunna åstadkomma en välunderbyggd uppskattning av de samhällsekonomiska effekterna av Stekenjokkgruvan, Jag vill också titta på projektet ur företagsekonomisk synpunkt. Till att börja med vill jag nämna litet om vad som till dags dato är nedlagt i kapital i Stekenjokk. Här har skett en omfattande undersökning av malmfyndigheten under åren 1947—1969, och det har kostat skattebetalarna i runda tal 11 miljoner kronor. För detta har man fått cirka 75 000 meter kärnborrning, en hel del i fråga om geologi, geofysik och geokemi. Resultatet betecknas av fackmännen som kvalitetsmässigt mycket gott. 1957 hade man fått fram en tonnageberäkning på 4,55 miljoner ton och genom nya beräkningar, som gjordes åren 1961, 1962, 1963 och 1965, uppskattade man Stekenjokkmalmen tonnage till 15,1 miljoner ton. Dessutom har borrningar företagits i den närbelägna Levimalmen och det samlade tonnaget beräknas nu till 20 miljoner ton. Dessutom har undersökningar visat, att Stekenjokkmalmen fortsätter ytterligare 2,5 km söderut, varför man kan anta att det totala malmtonnaget är betydligt större. För den kommande gruvdriften har också ett omfattande vägbygge skett för i runt tal 25 miljoner kronor. Tillsammans med kostnader för gruvundersökningen, anrikningsförsök, gruvprojektering och en stor mängd direkta och indirekta kostnader har staten redan investerat ca 50 miljoner kronor, Detta har jag nämnt för att det ska stå klart för alla vilket betydande ekonomiskt engagemang staten redan har i Stekenjokk. De lönsamhetskalkyler, som efter hand presenterats, har visat på ett allt kraftigare underskott — 6 miljoner kronor i nuvärde i december 1969, 17 miljoner i maj 1970 och 46 miljoner kronor i november 1970. Dessa beräkningar bygger på en kalkylränta på 8 procent.

De antaganden, som legat till grund för Statsföretag AB:s kalkyler kan genomgående betecknas som pessimistiska, Detta gäller såväl antagandena om kostnadsutvecklingen som antagandena om kopparprisets utveckling. Beträffande kostnadsstegringen räknar man med en 4-procentig kostnadsstegring under hela perioden. Detta innebär i stort sett att man lagt på hela den framtida lönestegringen och att man tydligen anser att inga framtida rationaliseringar kan göras. En sådan utveckling finns, såvitt jag vet, inte belagd inom någon bransch. För att ställa detta pessimistiska resonemang i sin rätta relation kan man anbringa det på det synnerligen lönsamma företaget LKAB och finner då det pessimistiska faktum att detta företag skulle upphöra att redovisa nettovinst 1974 och att rörelseöverskottet skulle försvinna 1978. En dominerande roll vid bedömningen av företagets lönsamhet har den utveckling som kan väntas beträffande kopparpriset under brytningsperioden, Jag hade hoppats, att industriministern i sitt interpellationssvar skulle ha fyllt ut den tidigare knapphändiga redovisningen på detta område med andra alternativa prissättningar på kopparn och det därav beräknade utfallet.

När inte så sker blir de demokratiskt valda beslutsfattarna satta ur spel, och de reella beslutsfattarna blir i själva verket en grupp experter och tjänstemän utan politiskt mandat. Detta vill jag ha sagt som en stark kontrast till de åsikter, som framfördes av näringsutskottets ordförande, De tre kalkyler, som Statsföretag AB redovisat, bygger genomgående på antagandet att kopparpriset skall förbli oförändrat 400 pund per long ton ända fram till år 1990. Omräknat i dagens penningvärde skulle detta betyda att kopparn skulle vara värd bara ca en tredjedel av det pris som betalas i dag. I klartext betyder dessa pessimistiska förutsägelser att kopparn då är utslagen från världsmarknaden och att inga gruvor kan nyetableras på de villkoren. Detta står för övrigt i strid med de bedömningar som gjorts av internationellt erkända auktoriteter. Den amerikanska Bureau of Mines räknar t, ex. i sin senaste översikt med en realprisökning fram till år 2 000 på ca 35 procent. Den internationellt kände geologen Lowell har redovisat beräkningar som tyder på en fördubbling av det reala kopparpriset fram till 1990. Detta var ett par exempel från den inoch utländska expertis som jag konsulterat i ärendet, och jag kan försäkra statsrådet att alla har den entydiga uppfattningen att Statsföretag AB:s bedömning är ytterligt pessimistisk. I den figur som jag nu visar på TV-skärmen beskrivs i 1970 års allmänna prisnivå dels den faktiska hittillsvarande kopparprisutvecklingen i grovt avrundad form, dels skilda prisalternativ för den period när Stekenjokkprojektet skulle vara aktuellt. Härvid förutsättes en fortsatt årlig allmän prisstegring på 4 procent. Statsföretag AB har i sina kalkyler för Stekenjokkprojektet räknat med en allmän kostnadsökning på 4 procent per år efter rationaliseringar. Observera emellertid att figuren redovisar kopparprisutvecklingen vid fast penningvärde, Det är alltså en skillnad i förhållande till Statsföretag AB:s kalkyl. Som framgår av figuren har trenden för kopparprisutvecklingen under de senaste 30 åren varit starkt stigande. Det högsta redovisade prisutvecklingsalternativet på figuren utgör i någon mån en extrapolering av den hittillsvarande utvecklingen. Detta utvecklingsalternativ har utarbetats av den internationellt kände geologen Lowell. Om kopparpriset skulle utvecklas på det sätt som Lowell förutser, skulle nuvärdet av Stekenjokkprojektet, om det endast bedrevs till år 1990, vara ca 280 miljoner kronor. Stekenjokkprojektet skulle således ur denna synvinkel vara en oerhört fin affär för statskassan, Jag vill också på TV-skärmen visa ett litet diagram från Canadian Mining Bulletin, Det är gruvexperten J. F. Sullivan som har utarbetat den. Även den visar på en mycket positiv utveckling av kopparpriset. Emot detta prisalternativ kan man sedan ställa Statsföretag AB:s antagande om ett oförändrat kopparpris på 400 pund per ton koppar, trots att man på kostnadssidan räknar med en 4-procentig allmän årlig prisstegring. Statsföretags antagande skulle innebära att kopparpriset i realt värde till omkring år 1990 skulle sjunka till mindre än en tredjedel av kopparpriset under sista hälften av 1960-talet. Graden av realism i dessa båda extremantaganden bör enligt min uppfattning i första hand vara en fråga som det ankommer på riksdagens ledamöter att avgöra. De övriga tre prisantagandena leder alla till att Stekenjokkprojektet blir lönsamt. Det kanske mest realistiska men också allmänt sett mest försiktiga prisalternativet, 500 pund per long ton i fast penningvärde, ger en mycket god vinst på ca 160 miljoner kronor i nuvärde. Man kan därtill påpeka att dagens kopparpris är ca 520 pund per long ton. Jag vill sedan helt kort säga ett par saker om den fortsatta undersökningen av malmfyndigheten i Stekenjokk.

I den redan uppborrade delen inom det nu tänkta gruvområdet finns ett stort antal borrhål med både högre halter och större bredder än i det av statsrådet angivna borrhålet. Den enda upplysning man kan dra av detta borrhål är att malmen fortsätter och eventuellt kan vara större än beräknat, Att utnyttja denna information som argument för en nedläggning av projektet verkar minst sagt förvånande. Statsföretag AB har således krävt en fortsatt prospektering. På grund härav har SGU anmodats att skissa ett borrningsprogram som kostnadsberäknats till 3,5 miljoner kronor. Avdelningsdirektör Ebbe Zachrisson, projektledare för undersökningarna, har i en tidningsartikel kommenterat detta på följande sätt: ”Man kan ifrågasätta nödvändigheten av en sådan omedelbar uppborrning.

Detta avsnitt angående malmundersökningen vill jag sammanfatta så att SGU redan har redovisat resultat som kan och redan borde ha utnyttjats av statsmakterna för att stärka och utveckla näringslivet i denna del av Norrland. I Västerbotten har den här frågan naturligt nog väckt mycket stor uppmärksamhet, och besvikelsen har varit stor, som jag sade inledningsvis. Vår landshövding har i dagarna tillkännagivit att han har tänkt avgå från sin post i förtid. Han hade fem år kvar att tjänstgöra. I en intervju i Västerbottens-Kuriren har han sagt följande: ”Den hårdaste smällen för mig personligen blev bakslaget i Stekenjokk. Statsföretag har skött gruvfrågan uruselt. Hade Boliden ängslats lika mycket hade vi aldrig haft någon gruvindustri i norr.” Jag vill, herr talman, slutligen kort sammanfatta min kritik i följande punkter: 1. Regeringen har väckt förhoppningar, som sedan grusats, i en bygd med svår arbetslöshet. 2. Man presenterar endast en kalkyl beträffande kopparprisets utveckling under brytningstiden. I vilket annat företag har man bara ett alternativ att ta ställning till då det gäller en affär av den här storleksordningen? Jag har själv arbetat med den här frågan och jag har samlat in 18 olika prognoser. Både inoch utländsk expertis har anlitats. 3. Med ledning av de insamlade prognoserna anser jag att Statsföretag AB:s priskalkyl med ett dött kopparpris på 400 pund per ton är för pessimistiskt. 4, Några samhällsekonomiska utredningar har inte blivit gjorda av Statsföretag, och därigenom har inte heller någon avvägning gjorts mellan samhällsekonomiska och företagsekonomiska kalkyler. 5. Man har inte tagit till vara det intresse som Bolidens Aktiebolag tidigare visat eller försökt köpa in dess kunnande när det gäller brytning av sulfitmalm. 6. Enligt SGU och andra experter är malmfyndigheten nu tillräckligt kartlagd för ett ställningstagande. Den fortsatta gången av projekteringen är felaktig och inte heller realistisk. En begränsad provbrytning och en fortsatt provborrning enligt SGU :s eget förslag vore det rätta sättet. Herr talman! Jag slutar med att citera ett yttrande av SGU:s chef, K. A. Lindbergson, i verkets personaltidning: ”Med det norska exemplet för ögonen får man hoppas att man skall finna vägar att på ett lönsamt sätt exploatera den stora och efter nutida förhållanden rika malmen i Stekenjokk för att därmed även ge nya arbetstillfällen i en bygd som så innerligt väl behöver dessa.” Herr talman! Med detta ber jag också att få yrka bifall till den reservation som avgivits av herrar Andersson i Örebro och Rydén,

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. På en punkt råder fullständig överensstämmelse mellan min interpellation och industriministerns svar, I båda fallen framhäves redan i inledningsskedet betydelsen av att främja sysselsät ningen i stödområdena. Någon anledning till diskussion om det föreligger således inte. Men, herr talman, större anledning finner jag att något granska och diskutera svaren på de tre frågor jag ställt i interpellationen. Först frågan om vilka kriterier som bör vara vägledande vid en omlokalisering. Jag tycker att statsrådet Wickmans svar på den punkten är magert och svårfångat. Det enda vi får veta är en hänvisning till de regler som riksdagen fastslagit för regionalpolitiken.

Men har man inte ett sådant företag, hur gör man då? Det är i den situationen som exempelvis Husqvarna Borstfabrik och Rosengrens i Kungsbacka är intressanta att diskutera. Med anledning av det utlovade men uteblivna Stekenjokkprojektet som här berörts ingående nyligen och nedläggningen av järnverket i Nykroppa förelåg ett starkt tryck på myndigheterna att ordna någon alternativ sysselsättning. Vilka objekt skulle väljas för omlokalisering? I dag känner vi till utgången. Om en stund skall riksdagen bevilja medel i enlighet med den överenskommelse som Statsföretag gjort med Coronaverken om att bilda nya bolag för verksamheter på nämnda orter. För omlokaliseringen av plasttillverkningen vid Husqvarna Borstfabrik till Vilhelmina satsas 18,5 miljoner kronor varav 4,5 miljoner kronor utgör ett engångsbelopp utöver det vanliga lokaliseringsstödet. Engångsstödet anges motsvara det kapitaliserade värdet av framtida fördyringar till följd av lokaliseringen och vara avsett att skapa förutsättningar för att företaget skall kunna drivas med lönsamhet utan ytterligare stöd i framtiden. I interpellationen har jag nämnt ett par som jag tycker rimliga krav på företag som kan bedömas vara lämpliga för omlokalisering. Företaget bör vara stabilt och ha goda utvecklingsmöjligheter under de nya förutsättningar som blir gällande efter omlokaliseringen. Vidare har jag hävdat att verksamheten bör tas från en region som är expansiv eller i varje fall måste bedömas ha tillräcklig kapacitet att erbjuda alternativa arbetstillfällen för friställd personal, som av olika anledningar inte anser sig kunna följa med till den nya lokaliseringsorten. Men, som jag sade tidigare, de här viktiga frågeställningarna glider statsrådet helt enkelt förbi med enbart en allmän hänvisning till den fastlagda regionalpolitiken. Jag tycker att man kunde begära litet klarare besked på denna punkt. Att så sker är av intresse inte minst för regionala och kommunala myndigheter. Det sätt på vilket omlokaliseringen av plasttillverkningen vid Husqvarna Borstfabrik nu har gått till, har skapat osäkerhet och naturligtvis också en viss bitterhet, som inte är bra. Man frågar sig: Kommer det fler sådana här obehagliga överraskningar? Gör Statsföretag upp med fler företag som mot ett tillräckligt stort extrastöd från staten är villiga att flytta på sig? Under sådana villkor blir det svårt för de ansvariga att bedriva en rationell och riktig planering i kommun och region. Med den resursknapphet som vi har är det viktigt att planeringen underlättas i stället för att försvåras om vi skall våga hoppas på optimalt resultat. Så några ord om statsrådets svar angående den bristande informationen till såväl personal som myndigheter. Även här gör statsrådet det litet lätt för sig, tycker jag. Efter att ha poängterat att det självfallet är angeläget med tidig information om omlokaliseringsbeslut konstateras tre saker: För det första ankommer det på det flyttande företaget att svara för informationen, På den andra parten, Statsföretag, faller ingen skugga. För det andra säger industriministern att det är svårt att ge tidig information för det kan störa pågående förhandlingar. För det tredje sägs att det är gott om tid mellan beslut och verkställighet. I en tid då vi ställer allt större krav på information från såväl statliga som privata företag borde naturligtvis också Statsföretag känna ett stort ansvar för att berörda parter blir informerade. Man kan inte bara lägga armarna i kors och konstatera att ”det här är inte vår avdelning”. Visst ligger det väl åtskilligt i att tidig information kan störa en förhandlingsomgång.

Man hade då fått konstatera att sysselsättningsläget försämrats i Jönköpings län på ett sådant sätt att det är högst tveksamt om nya arbeten kan erbjudas dem som nu behöver sådana. Som dokumentation för det kan nämnas att antalet arbetslösa i Jönköpings län vid mittmånadsräkningen i maj i år var 1 610 jämfört med 703 vid samma tidpunkt förra året — således mer än en fördubbling. För att belysa läget i Huskvarna — den ort som är direkt berörd av omflyttningen — kan nämnas att antalet industriarbeten minskat med omkring 1 000 under en tioårsperiod. Herr talman! Hur än konfrontationen i tid mellan länsmyndigheter och kommunala myndigheter å ena sidan och de båda inblandade företagen å den andra sidan hade avlöpt, förefaller det mig helt självklart att sådana kontakter skulle ha tagits innan uppgörelsen kungjordes i massmedia, Så skedde faktiskt inte i det här fallet.

Herr talman! Jag har begärt ordet redan nu fastän jag vet att en hel del andra talare vill gå upp i den här frågan, eftersom jag är rädd att om jag inte lyckas med att något styra debatten till det som ändå är det väsentliga i sammanhanget, kan vi komma väldigt snett; det gäller både herr Ångströms inlägg och herr Wirténs. För att börja med herr Ångström för han den här debatten som om det skulle ha varit någonting alldeles speciellt eftersträvansvärt för regeringen att avbryta projektet i Stekenjokk. Jag tycker att hela det sätt att argumentera som herr Ångström använder — att kalkylerna avsiktligt skulle ha styrts på ett sådant sätt att vi skulle kunna få chansen att stoppa det här projektet — ändå är väl fantastiskt. Vad är det för dimbildning som herr Ångström talar om? Vi har utförligt redovisat precis hur den här frågan har löpt i de ansvariga och kompetenta instanser som har handlagt den, och vi har beskrivit i vilka beslutssituationer regeringen har stått vid de olika tillfällena. Det är ju två saker vi diskuterar här. Den ena är regeringens handläggning av frågan och den andra är själva sakfrågan.

Den handläggningen har ju betingats av de förutsättningar som har förelegat när besluten har fattats, Dem har jag redovisat utförligt, och det finns ingen anledning att upprepa dem här.

Vi har alltså först fått pengar av riksdagen på vissa premisser, och sedan förändras de på ett radikalt sätt — jag skall återkomma till varför de har gjort det — så att i stället för att ha ett underskott, kapitaliserat till 6 miljoner på driften, står vi inför ett underskott, som vi i den situationen naturligtvis kortsiktigt måste acceptera, på 46 miljoner. Skulle vi i det läget ha sagt till Statsföretag: Det här projektet är så viktigt att det kör vi vidare med ändå? Jag menar att det inte bara skulle ha varit ekonomiskt oansvarigt, utan det skulle också ha varit konstitutionellt orimligt att handla så gentemot riksdagen. Därför är det väl inte egentligen i sista hand någon kritik av regeringsbeslutet i det läget som herr Ångström allvarligt vill förfäkta. Glädjande nog anslöt sig inte herr Ångström till den skola som i denna debatt har velat göra gällande att i verkligheten kände regeringen till de här ändrade förutsättningarna redan under valrörelsen, men i en övertaktisk finurlighet talade regeringen inte om detta utan sköt det impopulära beslutet till efter valrörelsen. Det har t.o.m. sagts att jag medvetet vilseledde allmänheten och framför allt naturligtvis opinionen i Västerbotten om det verkliga förhållandet. Det sade inte herr Ångström, och det tycker jag är bra. Den typen av attack på regeringen i den här frågan bör vi väl kunna föra åt sidan, för en sådan blandning av enfald och cynism som man tilltror oss skulle vi faktiskt aldrig ha tillvitat något annat parti. Sedan finns det här en litet mera modifierad angreppspunkt, och det är väl den som herr Ångström ansluter sig till. Man håller väl med om att vi bör bli trodda på vårt ord — vi kände inte till den här nya kalkylförutsättningen. Men, säger man, regeringen borde ju ha känt till den, och i varje fall borde regeringen ha haft sådan expertis att inte detta kommit som någon överraskning. Jag har utförligt redovisat varför kalkylerna har förändrats, varför de förändrades på våren 1970 och varför de sedan förändrades ytterligare hösten 1970. Det är framför allt den sista förändringen som är intressant därför att det var den som temporärt ledde till ett avbrott i de pågående förberedelserna. Förändringarna berodde på lönestegringarna, och då säger man att det är väldigt egendomligt att de som gjorde dessa kalkyler inte kände till lönestegringarna och hade dem inarbetade i kalkylerna hela tiden, De kan ju inte gärna ha kommit som en överraskning hösten 1970, har man sagt, för de inträffade 1969 och i början av 1970. Det är väl i och för sig en alldeles rimlig fråga att ställa, och vi har naturligtvis själva ställt den frågan till dem som varit ansvariga för detta arbete. Det svar vi har fått är ungefär följande, I den ursprungliga kalkylen — det gäller för övrigt också den kalkyl som föreligger nu — har man räknat med en sjuprocentig årlig lönestegring. Det var inte så orimligt att anta att en sådan lönestegring hade inträffat under 1969 och 1970 med hänsyn till de avtal som då förelåg. Det är Bolidens och Laisvallsgruvans löner man har räknat med och inte LKAB:s egna. Detta utgick man ifrån våren 1970, Det var faktiskt först på hösten 1970 som man fick kunskap om vilka kraftiga påslag utöver gällande avtal som Boliden hade gjort såväl 1969 som rätt sent under 1970 och som förde upp lönenivån för de här två åren — inte med sju plus sju procent utan med sammanlagt drygt 30 procent. Hade man gjort en uppräkning enligt det löneläge man kände våren 1970, skulle man alldeles säkert ha kommit för lågt våren 1970 och fått göra om kalkylen, som man nu gjorde hösten 1970. Så har alltså arbetet de facto bedrivits. Om man skall acceptera det eller vara kritisk emot själva förfarandet vill jag låta vara osagt. Men det är ändå ett faktum att så har kalkylförloppet varit, och det är en stor och komplicerad apparat att genomföra sådana här kalkyler. Detta var det läge som mötte regeringen i november 1970. Det beslut som då togs har vi redovisat, och som framgår av utskottsbetänkandet är det också enligt utskottets mening det enda rimliga beslut som regeringen kunde fatta i det läget. Nu har vi inte tagit definitiv ställning till den här kalkylen. Herr Ångström säger flera gånger att detta projekt är i dagsläget nedlagt. Det är det inte, Vi fortsätter, och vi skall återkomma till riksdagen med en fullständig kalkyl över hela Stekenjokkprojektet, och då får riksdagen ta ställning till det. Det betyder att regeringen inte har någon anledning att identifiera sig totalt med kalkylen som den föreligger i dag. Men trots att vi inte gör det så tycker jag att det kan vara skäl att tillbakavisa en del kritiska synpunkter som har anförts på den. Jag skall göra det i största korthet, men det tog sådant utrymme i herr Ångströms framställning att jag måste något bemöta det. Det första är att vi blir anklagade för att se alltför snävt företagsekonomiskt på den här frågan, och man underförstår att hade man haft tillgång till en bättre och mera rättvisande total samhällskalkyl, så skulle man ha svalt den här företagsekonomiska förlusten och nått fram till — redan på grundval av det material som nu föreligger alltså — ett positivt beslut om gruvbrytningen. Jag måste säga att man är faktiskt rätt vårdslös om man för ett sådant resonemang. För kom ihåg vad det här är fråga om: det är fråga om att exploatera en naturtillgång. Nedlagda kostnader kan vi i det här fallet bortse ifrån, för som herr Ångström vet säger engelsmännen att ”bygones are bygones” — de skall inte påverka beslutet om de framtida kostnader som man är beredd att ta på sig. Men de nya kostnader som investeringen i Stekenjokkgruvan uppgår till är 113 miljoner kronor, Det betyder för 150 anställda, som är den siffra som i allmänhet används här, en kapitalutrustning för varje anställd i Stekenjokkgruvan på 700 000 kronor. Om gruvan skulle drivas på de kalkyler som vi nu har — alltså utgångspunkten för det beslut vi kan fatta i dag — skulle varje anställd per år i Stekenjokkgruvan behöva subventioneras med 30 000 kronor. De här 46 miljonerna som vi talar om är nämligen det kapitaliserade värdet av de framtida förlusterna år från år, och de är alltså i den nuvarande kalkylen 30 000 kronor per anställd och år. Och jag undrar vilken värld herr Ångström egentligen lever i, om han kan acceptera detta som en rimlig kostnad för att nå den eftersträvade sysselsättningseffekten. Och i det avseendet att sysselsättningseffekten är eftersträvad är det ingen som helst skillnad mellan herr Ångström och regeringen, Detta är alltså den räkning som för det här projektet skall skickas till landets övriga medborgare, Nu har det åberopats och också visats här på TV-skärmen en s.k. samhällsekonomisk kalkyl — den åberopas också i herr Ångströms motion. Det skulle föra för långt att gå in på den — jag får begränsa mig till att i största korthet deklarera att den bygger på en serie så godtyckligt tillyxade värden att det inte är möjligt att acceptera den som underlag för en seriös debatt om den här frågan. Så kopparpriset! Det är egentligen den punkten man har skjutit in sig på i kalkylen. Man accepterar i och för sig löneantaganden och kalkylräntor och sådant, och den rent tekniska undersökningen vill man väl heller inte direkt bestrida. Men kopparpriset ifrågasätter man och säger att det skulle åtminstone ha lämnats olika kalkyler, olika alternativ. Ja, i och för sig har det getts olika alternativ genom att man helt enkelt har visat till vilket kopparpris som den här gruvan med nuvarande beräkningar går ihop. Det går ihop vid 6 200 kronor per ton. LKAB:s kalkyl utgår från 4900 kronor per ton. Noteringen när vi skrev propositionen var 5 700. Förra veckan sjönk priset till 5 500, och som ni kan läsa i dagens tidningar ligger priset nu på 5 350 kronor, eller 435 pund, och man diskuterar att gå in med stödköp för att hålla kopparpriset uppe. I och för sig är den här utvecklingen av kopparpriset ett uttryck för det pressade marknadsläge som föreligger för kopparn och som det finns skäl anta kommer att gälla åtminstone under 1970-talet. Det är viktigt att erinra om det obehagliga men ofrånkomliga faktum att de konkurrerande guvorna tyvärr har ett väsentligt mycket bättre kostnadsläge än Stekenjokkgruvan. De har ett bättre utgångsläge därför att de stora bestämmande koppargruvorna i världen är koppargruvor i dagbrott eller också mycket stora underjordsgruvor. Och den här åberopade experten Lowell, som har studerat de här frågorna, har gett en del informationer om den relativa kostnaden inom de olika gruvorna som också herr Ångström, antar jag, har studerat och som det kan vara värt att meddela kammarens ledamöter. Gruvorna i Zambia—Kongo ligger på en produktionskostnad 1970 på 275 pund per ton, gruvorna i Peru—Chile på 265 pund och gruvorna i USA—Canada på 235 pund, medan Stekenjokkgruvan ligger på 359. Det är alltså utgångsläget. Dessutom är utrymmet för kostnadssänkande rationaliseringar vid Stekenjokkgruvan mindre än i de stora gruvorna, där man kan tillgodogöra sig stora volymökningar som är svåra att göra i Stekenjokkgruvan helt enkelt därför att malmkroppen har den form den har. Den är utdragen, tunn och oregelbunden. När det därför gäller de fyra procent i kostnadsstegringar som kommer igen så ofta är det i verkligheten en ganska hygglig optimistisk kalkyl att det skall vara möjligt att kompensera åtminstone tre procent av den antagna lönestegringen genom rationaliseringar i Stekenjokkgruvan. De där fyra procenten är inte alls uttryck för någon allmän världsinflation, som herr Ångström kom tillbaka till flera gånger. De är ett uttryck för en kalkyl av vad man räknar med att man kommer att ha i faktisk kostnadsstegring i Stekenjokkgruvan. Den prisuppgift som här föreligger får vi komma tillbaka till. Men ingen skall tro att det är godtyckligt tillyxat, när LKAB lägger sig inom intervallet 400-450 pund per ton. Prisuppgiften bygger på en mycket seriös kalkyl, inte på några sekulära, långsiktiga kalkyler av typen Lowell eller är tagen från de andra källor som herr Ångström åberopade. Kalkylen bygger på en direkt kontakt med den investerande kopparindustrin och är densamma som för närvarande ligger till grund för investeringar i koppargruvor. Jag har velat lämna denna redogörelse för kopparpriset — det finns mer att säga om hur kopparmarknaden kommer att utvecklas — för att visa att bilden är något mer komplicerad än man ofta framställer den. Men vi får som sagt återkomma till frågan om kopparpriset; jag har velat beröra den här bara för att ingen skall tro att vi mycket lättvindigt kan komma ifrån hela frågan genom att justera upp kopparprisutvecklingen. Det projekt vi här diskuterar är som sagt föremål för fortsatt bearbetning. Prospekteringen av malmkroppen fortsätter, och där har vi SGU helt med oss, trots de uppgifter som herr Ångström här lämnat. Det är nämligen mycket viktigt att undersöka möjligheterna att öka volymen i gruvan. Jag tror att det bara är under förutsättning att vi kan få ett ökat uttag som vi har möjligheter att driva Stekenjokkgruvan med ekonomiskt hyggligt resultat. Även anrikningsfrågorna och brytningstekniken studeras vidare, Riksdagen kan vara övertygad om att hela detta material kommer att presenteras, så att riksdagen får ta ställning till det. Kalkylerna kommer också. att redovisas helt öppet. I den mån kalkylerna innehåller s, k. kommersiella hemligheter får redovisningen dock helt naturligt ske inom utskottet. I det fortsatta arbetet kommer vi också att vara helt öppna för medverkan från andra intressenter. Jag nämnde i mitt interpellationssvar att vi givetvis kan få Boliden att bli entreprenör för gruvan, Det är ingen konst. Vi kan också få LKAB att bli entreprenör för gruvan vilken dag som helst, under förutsättning att riksdagen är beredd att finansiera hela investeringen och ta hela den företagsekonomiska risken. Och visst finns det kompetenta gruventreprenörer i det här landet; det är inte där svårigheterna ligger. Frågan gäller i stället vilken kostnad vi anser vara riktig och försvarbar för att nå den sysselsättningseffekt som vi alla är angelägna om att uppnå. Vi får som sagt tillfälle att komma tillbaka till de frågorna. Slutligen vill jag bara i korthet säga till herr Wirtén att han har missat hela poängen när det gäller Statsföretags handlande i denna fråga. Herr Wirtén ställde frågan så: Vilka företag är det som Statsföretag är ute och spejar in för att köpa upp och flytta till de platser där vi behöver stödja sysselsättningen? Det är inte så det går till. Det har inte gått till på det sättet i detta och inte heller i något annat fall. Alltid när det varit fråga om s.k. omlokalisering har det flyttande företaget fattat beslut om utflyttning.

Det är utgångsläget, och om man har det klart för sig så framstår denna fråga kanske som litet mindre mystisk än vad den gjorde för herr Wirtén,

Herr talman! Tiden är knapp. Jag tror inte att regeringen har eftersträvat ett nej; jag hoppas det framgick av mitt anförande. Det är bara det, att det kalkylarbete som har bedrivits av regeringen är av den klassen att det behövs dimbildningar för att inte undermåligheten i arbetet skall framstå helt klart. Jag tar det faktiskt som ett erkännande vad statsrådet anförde beträffande resultatet av kalkylen på lönestegringarna. Jag måste fastslå att det är synnerligen svaga kalkyler, då tillfälliga lönejusteringar i nådens år 1969 sent på 1970 skall förändra bilden 20 år framåt vid en brytning i gruvan. Jag konstaterar också att statsrådet envisas med att räkna med ett oförändrat kopparpris utan påverkan av inflationen, medan kostnadsökningarna skall så att säga få regera fritt. Jag vill också här ha redovisat att det inte bara är rationaliseringar i gruvan som påverkar prisstegringar då det gäller kopparpriset, utan man har också ett förädlingsled i smältverken, och här finns det större möjligheter att göra rationaliseringar än i gruvdriften. Det är klart att förädlingsindustrin kommer att få betala ett förhållandevis högre pris till gruvan än vad som sker i dag, och det påverkar märkbart kopparpriset. Jag vill också helt kort säga att detta är en nådatid för befolkningen här uppe. Man har hankat sig fram, pendlat över stora avstånd för att få ett arbete, Man har arbetat i tillfälliga sysselsättningar och klarat sitt uppehälle. Nu kan man inte hålla ut längre, och det är också en viktig fråga för Statsföretag. Kommer arbetskraften att finnas kvar efter ytterligare tre år? Om den inte gör det har kalkylarbetet ytterligare försvårats i framtiden då man inte har tillgång till den här trogna, ortsbundna arbetskraften som finns i dag. Det här är en mycket viktig aspekt i diskussionen om Stekenjokkprojektet.

Herr talman! Statsrådet Wickman svarar att det inte ligger till så att Statsföretag går ut och spejar in lämpliga objekt för att klara en besvärlig sysselsättningssituation i någon region, utan förhållandet är det omvända, Det är ett högst intressant påstående.

Om så hade skett är jag övertygad om att de påstådda tomtproblemen väl hade kunnat ordnas inom kommunen. Jag vill erinra om de uttalanden som det då ansvariga socialdemokratiska kommunalrådet i Huskvarna Karl Kittendorff gjort i denna fråga, Han vände sig mycket bestämt mot den bristande informationen och påvisade hur detta företags problem skulle ha kunnat lösas. Det framlades också praktiska och konkreta förslag med erbjudanden om tomtområden för att borstfabriken skulle kunna expandera på det sätt som det här har talats om. Jag betvivlar, herr statsråd, att man sitter så fullständigt passiv i dessa frågor. Det finns förvisso en aktivitet även från Statsföretags sida. Och då kvarstår frågan: Vilka kriterier skall man följa för en sådan omlokalisering?

Herr talman! Beskedet om att Statsföretag AB föreslagit att förbere delserna för gruvdriften i Stekenjokk skulle avbrytas väckte naturligen stor förstämning i den bygd som närmast berördes. Stora förväntningar i fråga om sysselsättning i en region med svåra arbetslöshetsproblem grusades, Från fackligt håll framfördes stark kritik mot beslutet. En rad socialdemokratiska organisationer inom Västerbotten gjorde kraftfulla uttalanden. Krav restes dels på fortsatta undersökningar och bedömningar beträffande gruvdriftens lönsamhet, dels på snabba åtgärder för att kompensera uteblivna sysselsättningstillfällen. Dessa krav framfördes direkt till representanter för regeringen och Statsföretag AB av det socialdemokratiska partidistriktet i Västerbotten. Alltjämt kvarstår en stark besvikelse över att det blev nödvändigt att avbryta planeringen för gruvdriften i Stekenjokk. När vi nu behandlar proposition nr 75 ser jag emellertid de åtgärder som däri föreslås som betydelsefulla svar på de opinionsyttringar som jag här summariskt refererat. Ett nytt företag lokaliseras till Vilhelmina. Det ger sysselsättning åt drygt 100 personer. Jag vill uttala min tillfredsställelse över detta men samtidigt betona att det inte löser utan enbart lindrar de sysselsättningsproblem som finns inom detta område, Ytterligare insatser är nödvändiga. Det är också tillfredsställande att medel för fortsatt och intensifierad prospektering av malm inom Stekenjokkområdet nu anvisas. I propositionen anförs att en förnyad analys av det förväntade framtida kopparpriset skall genomföras och beaktas. Vidare sägs att det med hänsyn till sysselsättningsläget är angeläget att man snabbt vinner klarhet om gruvdrift kan påbörjas. Det program som Statsföretag AB föreslagit för undersökningen av Stekenjokkmalmen skall enligt departementschefens skrivning kunna ändras med hänsyn till framkomna resultat. Jag utgår ifrån att han därmed anvisar en möjlighet till snabbare genomförande av programmet än vad tidsplanen anger. Den avgörande frågan beträffande Stekenjokkprojektet är självfallet lönsamhetsaspekten. Det är ju inför utredningsresultat som utvisat starkt ökade förlustsiffror som Statsföretag AB stoppat fortsatt planering. Mot de bedömningar som LKAB gjort för Statsföretags räkning kan man naturligtvis rikta invändningar, Man kan göra det med hänvisning till andra experter. Det är i och för sig en enkel matematik att få fram bättre lönsamhetssiffror genom att göra antaganden om ett högre kopparpris. De synpunkterna fördes också fram redan vid det stormöte som FCO och SAP anordnade i Vilhelmina i december i fjol. Men det är som det ofta har sagts mycket svårt att spå — särskilt om framtiden. Vilken expert som företräder de riktigaste siffrorna är för en lekman inte lätt att bedöma. Det är emellertid svårt, tycker jag, att befria sig från intrycket av en något pessimistisk bedömning i LKAB:s kalkyler, Det är självfallet av samhällsekonomiskt värde om Stekenjokkmalmen kan komma till användning. Uppenbarligen hade också riksdagen den bedömningen när den 1970 anvisade 8 miljoner kronor till projektet för att dels täcka beräknat underskott på 6 miljoner kronor, dels belasta företaget med vissa samhällskostnader. Jag är angelägen om att betona att de samhällsekonomiska aspekterna bör beaktas vid den förnyade prövning av Stekenjokkprojektet som har utlovats. Jag noterar också med tillfredsställelse att statsrådet Wickman i sitt interpellationssvar har utlovat att nya kalkyler kommer att granskas inte bara från företagsekonomisk utan även från samhällsekonomisk synpunkt.

Herr talman! Jag vill anföra några ord i anledning av det särskilda yttrande som jag har fogat till det föreliggande betänkandet under punkten 2, ; Stekenjokkfrågan är av vital betydelse för södra Västerbottens inland. Människorna i denna del av vårt land har haft grundad anledning att med förväntan se Stekenjokkprojektet som en realistisk möjlighet till ökning av sysselsättningen. Avbrytandet av projekteringsarbetet kom därför som en chock för den här regionen — ja, för hela Västerbottens län. Detta bör slås fast. Reaktionen mot Statsföretags handläggning av frågan får dock enligt min mening inte konserveras till att bli en bestående misstänksamhet. Det är främst av denna anledning som jag inte har ansett mig kunna ställa upp bakom den reservation som folkpartiets representanter i utskottet har avgivit. Jag vill nog för min del medverka till gemensamma ansträngningar för att snarast, om så visar sig möjligt, få projektet igång. Jag anser mig tjäna detta syfte bäst genom att i dag godta den försiktiga linje som inte på nytt skapar förväntningar som kunde bli svåra att infria. Den Ångströmska motionen har pekat på vissa väsentliga aspekter i den aktuella frågan. Jag har dock under utskottsbehandlingen blivit övertygad om att de analyser och undersökningar som motionen kräver kommer till stånd även med propositionens och utskottsmajoritetens skrivning, Det har också fastslagits att en allmän önskan om projektets fullföljande föreligger. Stekenjokkfrågan får inte bli ett partipolitiskt slagträ. Det skulle inte vara till gagn för den bygd som redan har tappat så mycket friskt blod. Jag uttalar en förhoppning om att regeringen och alldeles särskilt industriminister Wickman inte skall sky någon möda för att så snart som möjligt ge riksdagen besked om resultatet om den ytterligare undersökning som pågår rörande Stekenjokkprojektets framtid. Utskottsmajoritetens linje öppnar vägen för detta. Herr talman! Jag avser att rösta för utskottets hemställan,

Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat mig, hur jag bedömer förutsättningarna för sysselsättningsskapande åtgärder från statsmakternas sida, främst genom uppförandet av statliga verkstadsföretag i Värmland, Näringslivet i Värmland domineras av några stora järnbruk och skogsföretag. Till följd av rationaliseringssträvanden har tillverkningen allt mer koncentrerats till de större bruksorterna, Hagfors, Munkfors, Degerfors och Storfors. Detta har medfört sysselsättningsproblem på en del orter. Genom lokaliseringspolitiska åtgärder har emellertid problemen kunnat begränsas, Antalet sysselsatta inom industrin i Värmland har under 1960-talet varit i stort sett oförändrat. Befolkningens antal har samtidigt minskat något. Hittills har ca 100 företag inom länet beviljats lokaliseringsstöd på totalt 166 miljoner kronor, vilket motsvarar 12 procent av det sammanlagda lokaliseringsstödet för hela landet. Antalet nytillkomna arbetstillfällen inom dessa 100 företag uppgår till drygt 2 000. En stor del av stödet har gått till länets verkstadsindustri. Flera verkstadsföretag, som startat som legotillverkare åt de stora järnverken, har expanderat av egen kraft och skaffat sig fristående tillverkning. Under det senaste årtiondet har också flera större svenska företag etablerat filialer och underleverantörer i länet. Som exempel kan nämnas Bolinder-Munktell och Husqvarnakoncernen i Arvika, Electrolux i Säffle och SAAB-Scania i Kristinehamn. Det statliga lokaliseringsstödet samt möjligheterna att utnyttja investeringsfonderna har som regel haft stor betydelse vid etableringarna och vid de senaste årens omfattande utbyggnad av mindre och medelstora verkstadsföretag. Jag vill också erinra om betydelsen av Investeringsbanken, som bl.a. medverkat till finansieringen av Uddeholmsbolagets betydande investeringar för åren 1971—1974. Nykroppa är en av länets hårdast drabbade orter från sysselsättningssynpunkt. Genom överenskommelsen mellan Statsföretag AB och Coronaverken AB om att bilda ett bolag för tillverkning av plåtprodukter för byggnadsindustrin beräknas 200 personer få sysselsättning i Nykroppa. Dessutom kommer ett helt privatägt bolag inom verkstadsbranschen att med hjälp av statligt stöd etablera sig i Nykroppa och där sysselsätta ca 40 personer. Med hjälp av statliga stödåtgärder har alltså sysselsättningen tryggats för åtskilliga personer och dessutom medfört en ökad differentiering av näringslivet inom länet genom nyetableringarna inom verkstadsindustrin. Det finns enligt min mening underlag för en försiktig optimism när det gäller verkstadsindusrins utveckling i Värmland. Men självfallet måste utvecklingen observeras noggrant. Möjligheten av en nyetablering eller utvidgning av helt eller delvis statsägd verkstadsindustri får avgöras bl.a. efter en bedömning av expansionskraften inom denna del av den statliga företagsgruppen. Får jag, herr talman, göra ett tillägg till det nu för snart en vecka sedan till interpellanten överlämnade svaret. I dag har regeringen tillkännagivit sitt beslut att föreslå riksdagen en fördjupning av Trollhätte kanal och en sådan förbättring av isbrytartjänsten i Vänern att Vänern kan hållas öppen för året-runt-sjöfart, Jag tror att herr Magnusson håller med mig om att dessa åtgärder kommer att starkt förbättra utvecklingsbetingelserna för den värmländska industrin och också öka förutsättningarna för nyetableringar i denna region.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Som industriministern själv framhåller i sitt svar domineras näringslivet i Värmland av två stora bolag, Uddeholm AB och Billeruds AB. Sysselsättningen är koncentrerad till massafabriker och järnbruk. Att skogsägarna på senare år bildat ett eget företag, Vänerskog, får anses utgöra en välbehövlig motvikt mot denna bolagsdominans, men den förändrar ju inte i stort näringsstrukturen i länet. En kraftig strukturrationalisering har ägt rum i Värmland, En omfattande rationaliseringsverksamhet inom skogsbruket har också gjort många skogsarbetare arbetslösa, Nedläggningar av ett flertal massafabriker — t.ex. Edsvalla och Forshaga, den senare avvecklades i samband med att Mölnbacka—-Trysils AB uppgick i Uddeholm, samt Jössefors m, fl. — har inte bara ställt många människor arbetslösa utan har också skapat svårigheter för de berörda kommunerna liksom för länet i sin helhet. Detsamma gäller de koncentrationstendenser inom järnindustrin som gjort sig gällande, bl.a. genom nedläggandet av järnbruket i Nykroppa. Jag tror för min del att det finns anledning att förmoda att ytterligare koncentration av järnbruk kommer att ske så småningom. Den här utvecklingen har medverkat till att Värmland under 1960 talet fått en ogynnsam situation i vad gäller befolkningsutvecklingen. Under denna period har länet haft en nettoutflyttning på 14 000 personer, varav 7 000 i åldern 15—29 år. Det senaste året visar i stort sett en befolkningsmässig balans, men gjorda länsprognoser förutser dock fortsatta problem på det här området. De förutser t.ex. att vid decenniets slut skall finnas en arbetskraftsreserv på 8 000 personer i Värmland, Om den aktuella sysselsättningssituationen skall jag inte orda så mycket. Jag hade tänkt att göra det men den har behandlats vid en tidigare interpellationsdebatt här i kammaren, Den aktuella sysselsättningssituationen har väl förbättrats något just för dagen, men under april redovisades högre arbetslöshetssiffror än på många år. Norra Värmland har det mycket besvärligt och man har där kunnat notera den högsta arbetslöshetssiffran sedan 1960. I norra Värmland finns också ett stort antal pendlare. Bara i Torsby, t.ex., har man inte mindre än 500 pendlare. Men också andra områden i länet drabbas hårt. Enbart Arvika kommer vid utgången av den senaste femårsperioden att ha förlorat 815 arbetstillfällen, främst genom företagsnedläggningar. Tillkomna arbetstillfällen under samma tid är för Arvikas del 274 stycken. Kommunen sände i mars ut en skrivelse bl.a, till länets riksdagsmän, där det prekära sysselsättningsläget påtalades. Man uppskattade då antalet arbetslösa till omkring 1 000 personer. Man påpekar att Svenska tobaksbolaget, enligt pressuppgifter, under hösten stod inför beslutet att utvidga sin verksamhet i Arvika eller i Härnösand, Enligt pressuppgifterna fick Härnösand utbyggnaden trots att man där bara hade en tredjedel av Arvikas arbetslöshet. Man anser sig från Arvika kommun verkligen ha belägg för att kommunen måste tillföras ny företagsamhet, privat eller statlig. Just möjligheten att tillföra statlig verksamhet har naturligtvis ett mycket stort värde i ett län som i Värmland, som varit och är i hög grad dominerat av privata bolag, vilka under senare år genomfört den ena företagsnedläggningen efter den andra utan större hänsyn till hur den lokala befolkningen drabbats. Bolagen har till yttermera visso inte aktat för rov att även efter det nedläggningar skett, i kraft av äganderätten till industrilokalerna, försöka påverka ortens möjligheter beträffande nyetablering av företag i för dem acceptabel riktning. Det är ingen känsla av trygghet som det privata näringslivet kunde skapa hos den värmländska befolkningen. Tvärtom är det väl så att arbetarna inom många av dessa bolags företag känner osäkerhet inför framtiden. Senast häromdagen kunde man förresten läsa i länspressen hur det förmodades att Billerud kan ha planer på att avveckla sin drift i Säffle, där 900 personer för närvarande sysselsätts. Dessa uppgifter har senare dementerats. Vi har dock exempel på att ett företag kan dementera sådana här uppgifter, men att företagets arbetare ändå en vacker dag står inför fullbordat faktum. Just det här företagets tendens att vilja flytta en allt större del av verksamheten utomlands kan heller inte väntas tillföra dessa arbetare någon speciell trygghetskänsla, Det är mot den här bakgrunden kanske inte att undra på att det tycks råda en ganska stor enighet inom arbetarrörelsen i Värmland om att statlig industri behövs för att motverka bolagsdominans och ett odifferentierat näringsliv. Det har vid flera tillfällen gjorts sådana uttalanden från såväl socialdemokratiskt, kommunistiskt som fackligt håll. Jag skulle tro att representanter för både regeringen och olika departement känt det önskemålet mycket starkt vid sina besök i Värmland. En representant för industridepartementet har också vid besök konstaterat att Värmland hör till de områden i landet där staten måste satsa på en utbyggnad och differentiering av industrin. Också en lokalisering av statliga industrier skulle kunna tänkas, även om man varnade för överdriven optimism i det fallet. Jag kan inte underlåta att i det här sammanhanget påtala vad LO:s ordförande Arne Geijer sade vid Pappersindustriarbetareförbundets årskonferens i Värmland 1969: ”Det förefaller mig vara en betydelsefull uppgift att få till stånd en mer blandad industriell verksamhet i Värmland, när man söker efter lösningar på den svåra sysselsättningssituationen. Som en motvikt till skogsindustrin skulle det vara önskvärt med en utvidgad metallindustri.” Det är alltså tankegångar liknande dem som tidigare har uttryckts i ett näringspolitiskt program som utarbetats av vårt partidistrikt och som jag i min interpellation försökt ge uttryck för.

I Kristinehamn finns telefabrikation, och så tillkommer det nu aktuella i Nykroppa, som enligt vad jag erfarit hälsas med glädje och tillfredsställelse på orten. Men det är ju ändå fråga om ersättning, i varje fall delvis, för industrier som lagts ner och ger ju egentligen ingen ny stimulans åt bygder, som i hög grad har övergivits av det privata näringslivet. Många människor i Värmland väntar på hjälp från statsmakterna i den här situationen. Kommunerna kämpar en hård kamp för att få till stånd sysselsättningsobjekt men röner inte alltid den bästa förståelsen. Som exempel kan nämnas den planerade spånplattefabriken i Norra Ny, vars realiserande ännu tycks vara lika ovisst. Regeringen har där beviljat lokaliseringsstöd, men Wermlandsbanken säger nu nej till de återstående lån som behövs. Jag tror att Värmland utan tvekan även framdeles kommer att få bekymmer på grund av koncentration av och nedläggning av företag. Med den bilden för ögonen att vi vid decenniets slut antingen har en hög arbetslöshet eller fått en ökad utflyttning från länet, eller kanske bådadera, bör vi kunna kräva ett ökat statligt engagemang för att på längre sikt komma till rätta med sysselsättningsproblemen. Jag har bedömt det så, och det är också uppfattningen inom mitt partidistrikt, att statliga verkstadsindustrier skulle utgöra värdefulla komplement till den järnindustri som redan finns i länet. Även om jag inte är övertygad om att dessa möjligheter på långt när är uttömda, vill jag ändå till sist framhålla att det är det statliga engagemanget som sådant som är det avgörande och jag ser därför gärna även andra lösningar som skulle kunna anses vara lämpliga. Jag vill i det här sammanhanget också uttala min tillfredsställelse över de andra åtgärder som vidtas för att trygga sysselsättningen. Aktuellast är ju åtgärderna i kanalfrågan, som jag anser kanske vara nödvändiga för att över huvud taget få företag att stanna kvar i Värmland. Avslutningsvis tycker jag det skulle vara intressant att höra industriministerns eventuella synpunkter på de frågor jag här har tagit upp.
Herr talman! Jag kan inte underlåta att i anslutning till den här interpellationsdebatten göra några reflexioner.

Men, herr talman, det här företaget kommer dock från en annan del av landet, nämligen från Kungsbackaområdet och norra Halland. Vad har då skett där i stället? Jo, från det området har ungefär 300 arbetstillfällen inom verkstadsindustrin försvunnit, och det är just det slag av arbetstillfällen som man lider brist på inom norra delen av Hallands län. Här har talats om pendlare. Jag vet att det är stora problem på många platser i vårt land, och de som arbetar hos Rosengrens i Kungsbacka är pendlare och tillhör företag som tidigare har fått nedläggas. Efter vad länsarbetsmyndigheterna säger torde det nu inte finnas några andra möjligheter för dem än att skaffa arbete i Göteborg, Där kan det kanske finnas möjligheter att skaffa arbete, det förnekar jag inte, men vad blir resultatet? Jo, dessa arbetstagare får ungefär dubbelt så lång resväg varje dag. De har hittills haft 3—4 mil att åka, nu blir det 7—8 mil.

Det förstår jag mycket väl. Jag vågar påstå att det finns mycket starka krafter inom både arbetarrörelsen och andra grupper i Halland som anser att man borde ha försökt behålla denna arbetskraft på den tidigare platsen, där det fanns — observera det — möjligheter för utveckling. De påståenden som gjorts i annan riktning är icke med sanningen överensstämmande — det har intygats både av de kommunala myndigheterna och av länsarbetsmyndigheterna. Herr talman! Jag har inte kunnat underlåta att säga några ord i anslutning till detta interpellationssvar och denna debatt. Jag har, som jag sade tidigare, ingenting emot att man stärker sysselsättningen i Värmland — absolut inte — men jag tycker att det är litet egendomligt att man gör det genom att flytta arbetstillfällena från ett område inom landet där de mycket väl hade behövts till ett annat. Jag har tidigare haft tillfälle att diskutera detta med industriministern i en interpellationsdebatt, och jag frågade då vad industriministern hade att föreslå som ersättning för de arbetstillfällen som försvinner från Halland. Mig veterligt har jag inte fått några förslag, inte heller de kommunala myndigheterna i Kungsbacka, och jag kan därför inte underlåta att upprepa frågan: Har statsrådet några förslag när det gäller att stärka sysselsättningen i norra Halland vad gäller verkstadsindustrin och annan industri? Det är där som bristen finns,

Herr talman! Herr Wijkman har frågat mig om jag anser att problemet att bereda nyutexaminerade akademiker adekvat sysselsättning är en angelägenhet inte bara för akademikerna själva utan även för regeringen. Regeringens arbetsmarknadspolitik har den fulla sysselsättningen som mål, Detta gäller självfallet även arbetskraft med högre utbildning. Att regeringen och utbildningsoch arbetsmarknadsmyndigheterna känner ansvar för de universitetsoch högskoleutbildades arbetsmarknadssituation framgår av de omfattande insatser som görs både när det gäller att anpassa den högre utbildningen till samhällets förändrade behov och när det gäller att genom olika åtgärder medverka till att de utbildade får en placering på arbetsmarknaden,

Herr talman! Fru Sundberg har frågat om jag anser att allmänheten behöver informeras om den nya lagstiftningen mot nedskräpning innan semesterresandet börjar, Behovet av att informera allmänheten om nedskräpningsfrågorna är mycket stort. Detta gäller särskilt under sommaren då många människor vistas ute i naturen. För att motverka nedskräpningen är det nödvändigt med en brett upplagd upplysningsverksamhet. Ansvaret för denna ligger hos Rikskommittén Håll Sverige rent, som leder rikskampanjen mot nedskräpning. I rikskommittén ingår företrädare för bla. staten, kommunerna, näringslivet, den fackliga rörelsen och den ideella naturvårdsrörelsen. Kommittén har för att kunna tillgodose behovet av information inför sommaren färdigställt material som kommer att distribueras på olika sätt. Härvid har beaktats behovet av information om bl.a. de skärpta bestämmelserna i naturvårdslagen om nedskräpning. Kommittén bedömer att allmänheten kommer att nås av denna information i tillfredsställande omfattning.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

Naturvårdsverket har till den här informationen haft 1 miljon kronor, en halv miljon från statsbudgeten och en halv miljon från näringslivet. Det är för mig obegripligt att man för 1 miljon kronor under mottot Håll Sverige rent när en månad återstår av budgetåret inte har kunnat få ut praktiskt taget någon information. Alldeles speciellt gäller detta den nya lagen. Jag hoppas att jag inte alltför mycket nedvärderar mina kolleger i riksdagen, om jag nämner att det bland åtskilliga av dem över huvud taget inte är känt att vi har ett nytt avsnitt i naturvårdslagen som förbjuder nedskräpning. Mina ytterligare frågor till jordbruksministern är därför följande: 1. Att uppgiften ligger hos rikskommittén kan ju inte frånta jordbruksministern ansvaret för att något resultat inte har kommit ut. Tvärtom sade jordbruksministern i proposition 73 år 1970 att upplysningsverksamhet är av utomordentligt stor betydelse när det gäller att motverka nedskräpning. Varför har inte något resultat av denna miljon kommit fram? 2. Man har tydligen färdigställt material, som kommer att distribueras på olika håll. Kommer detta att ske inom de närmaste fjorton dagarna före midsommar? Och hur kan materialet vara sådant att man beräknar att på fjorton dagar nå ut och upplysa hela svenska folket om att det i dag är brottsligt att skräpa ned?
Herr talman! Den här kommittén har faktiskt inte varit overksam. Den har i ganska stor utsträckning skickat ut informationsmaterial om den nya lagen. Jag är ledsen över att riksdagens ledamöter inte har tagit del av det, men det kan höra samman med att vi får så oerhört mycket tryck. Jag har märkt att det finns ledamöter som inte följer med vad vi beslutar själva; jag har fått en fråga om den här lagen som tydde på att vederbörande inte hade en aning om att vi hade antagit den. Men det kan ju inte naturvårdsverket och Rikskommittén Håll Sverige rent hjälpa. Nu har kommittén färdigställt material, som enligt vad jag har erfarit skall presenteras i morgon eller övermorgon vid en presskonferens. Det materialet avses bli distribuerat i sommar, inte bara till svenskar utan även till utlänningar som kommer till vårt land och får lära sig att det är straffbart att skräpa ned. Av den miljon som kommittén har haft till sitt förfogande under det budgetår som nu snart är till ända har, enligt de uppgifter jag har fått, 500 000 kronor använts för informationsmaterial som har gått ut till allmänheten, Jag är ledsen att jag inte har den bunten med mig, men jag har själv studerat allt det material som kommit, så jag vet om att man inte får skräpa ned.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern speciellt för det senaste anförandet. Att jag drar en parallell med kampanjen Håll Skåne rent är kanske inte alldeles orimligt. Där hade man inte sådana penningsummor till sitt förfogande. Ändå drevs denna kampanj — genom skolor, genom annonsering, genom papperspåsar, genom affischer — så att jag vågar påstå att det än i dag praktiskt taget inte finns någon i Skåne som inte känner till uttrycket Håll Skåne rent. Men kampanjen ”Håll Sverige rent” har i alla händelser inte nått ner till Skåne. Om det beror på att vi från början har en viss lokalpatriotisk syn på vårt landskap må vara osagt. Men beklämmande är — och det vill jag säga trots allt, herr jordbruksminister — att så litet aktivitet har förmärkts från myndigheternas sida när det gäller att nå ut till den enskilda människan, Bl. a. motionerade jag 1970 om att massmedia skulle vara representerade i rikskommittén. Jag tror i dag att det hade varit utomordentligt värdefullt om så hade blivit fallet.
Herr talman! Massmedia är representerade i rikskommittén, Där ingår företrädare för staten, kommunerna, näringslivet, den fackliga rörelsen, massmedia, skolan och kooperationen. Rikskommittén kan emellertid inte klara all informationsverksamhet, utan man har också bildat tolv länskommittéer samt en del kommunala kommitteér. Det är ett stort intresse för våra kommuner att den nya lagstiftningen blir bekant. Ansvaret för renhållningen åvilar kommunerna, och de har därför ett stort intresse av att informera sina medborgare. Om kommunmedlemmarna skräpar ner, får ju kommunen ta på sig kostnaderna för renhållningen, Jag tror alltså att det så småningom kommer att bli rätt god effekt av lagstiftningen, med de straffpåföljder som kommer och den information som jag räknar med skall effektiviseras av kommitteén. Jag hoppas att det material som presenteras endera dagen skall tillfredsställa fru Sundberg.
Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat mig om direktiven för turistutredningen är tillräckligt omfattande för att frågan om ett hälsocenter i Vindeln seriöst skall kunna utredas i sin helhet även i fråga om den medicinska delen avseende förebyggande hälsovård, rehabilitering och konvalescentvård. Kommittén har att enligt sina direktiv utarbeta och successivt lägga fram förslag rörande lokalisering och utformning av anläggningar och områden för turism och friluftsliv. I tilläggsdirektiv har åt kommittén uppdragits att med förtur behandla förutsättningen för sådana anläggningar i Vindelälvsområdet. Riksdagen har på förslag av socialutskottet hemställt att motionen skall överlämnas till de sakkunniga för turistanläggningar och friluftsområden. I enlighet med riksdagens beslut kommer motionen att överlämnas till kommittén för övervägande. Några ytterligare direktiv anser jag ej erforderliga.
Herr talman! Jag ber att få tacka stadsrådet för svaret, När frågan om hälsocenter behandlades i riksdagen för ett par veckor Nr 102 sedan föreföll det enligt min mening oklart om direktiven var tillräckligt Tisdagen den omfattande för att den medicinska sidan av denna fråga skulle kunna 1 juni 1971 prövas på ett seriöst sätt. Direktiven gick ut på att kommittén skulle — — — förbereda och lägga fram förslag om turistanläggningar och friluftsområ Ang. den offentliga den och med förtur behandla förutsättningen vad gäller Vindelådalsområ arbetsmarknadsdet. konfliktens inverk Statsrådets besked ges såvitt jag förstår i sista meningen, där statsrådet — ningar på universisäger: ”Några ytterligare direktiv anser jag ej är erforderliga.” Jag vill tetsoch högskoletolka det uttalandet så att direktivet är tillräckligt omfattande för att studerandes situaturistutredningen skall kunna ha möjlighet att seriöst pröva även den fion medicinska sidan av frågan och ta erforderliga kontakter med sjukvårdshuvudmän, socialstyrelsen och andra. Om den tolkningen är riktig så har jag nått syftet med min fråga, och jag ber en än gång att få tacka statsrådet för svaret.

Herr talman! Herr Gustafsson i Barkarby har frågat mig om det blir någon ersättningsundervisning för universitetsoch högskolestuderande detta läsår och, om så ej blir fallet, man då på annat sätt kan kompensera dessa studerande för bortfallet av undervisningen. Herr Svensson i Malmö har frågat mig om jag vill medverka till att den av arbetsmarknadskonflikten drabbade kategorin studerande vid universitet och högskolor utan extra uppoffringar i tid fr.o.m. ordinarie terminsslut får tillgodoräkna sig full poäng för vårterminens studier, Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. I beslut den 2 och 30 april ställde regeringen de resurser till förfogande som enligt de centrala utbildningsmyndigheternas bedömningar kunde komma att behövas för ersättningsundervisning med anledning av den tre veckor långa konflikten i början av året. Utgångspunkten för dessa beslut var att ersättningsundervisning skulle komma till stånd i allt väsentligt i samma omfattning som efter konflikten år 1966. Omedelbart efter det att konfliktåtgärderna avbrutits tog avtalsverket upp förhandlingar med personalorganisationerna om grunderna för arvodering av de lärare som medverkar i ersättningsundervisning. Den 22 mars överlämnade avtalsverket ett bud om sådan ersättning. SACO förklarade att organisationen inte var villig att träffa avtal om ersättningsundervisning annat än i samband med avtal om ersättning till andra statstjänstemän för avveckling av de arbetsbalanser som uppkommit till följd av konflikten. Vid upprepade förhandlingstillfällen därefter vidhöll SACO denna sin 207 uppfattning och gick inte in på någon realdiskussion om ersättningsfrågan. Den 5 maj lade avtalsverket fram ett nytt bud om arvodering vid ersättningsundervisning fastän SACO vägrat realdiskutera redan tidigare lagt bud, Trots att SACO erbjöds samma förmåner för ersättningsundervisning som år 1966 svarade organisationen att den inte var beredd att diskutera frågan annat än i samband med vissa krav på lönegradsuppflyttningar av läraroch forskartjänster som SACO tidigare fört fram vid 1971 års förhandlingar. I förlikningskommissionens slutliga medlingsförslag 13 maj tillgodosågs vissa av dessa lönegradsyrkanden. Organisationen meddelade dock avtalsverket 24 maj att man för närvarande inte avsåg att träffa någon överenskommelse om ersättningsundervisning. Då konflikten avbröts utfärdade SACO:s styrelse en anvisning om arbetets återupptagande. Innebörden av denna anvisning var att inga extra arbetsinsatser för att inhämta på grund av konflikten eftersatta arbetsuppgifter skulle utföras förrän central överenskommelse härom förelåg. Enskilda lärarförbund inom SACO har utfärdat kompletterande direktiv till sina medlemmar och uppmanat dem att i avvaktan på avtal inte åta sig undervisning utöver tjänsten, vilket enligt uppgift lett till att även den ordinarie undervisningen i många ämnen inte kan slutföras, Dessa åtgärder leder till ytterligare problem för de studerande, Som följd av SACO:s hållning i ersättningsfrågan har den ersättningsundervisning som regeringens nyssnämnda beslut avsåg i många fall inte kommit till stånd före vårterminens utgång. Inför detta läge har myndigheterna vidtagit en rad åtgärder i syfte att mildra följderna av konflikten för de studerande. Jag vill här redovisa några av dessa åtgärder. Universitetskanslersämbetet kommer att utnyttja möjligheten att ta de anvisade resurserna i anspråk även efter vårterminens utgång och har den 10 maj bemyndigat utbildningsnämnderna att dels anordna ersättningsundervisning under sommarferierna, dels — i de fall där ersättningsundervisning bedöms vara oundgängligen erforderlig med hänsyn till fastställda kursfordringar — ordna sådan undervisning även under läsåret 1971/72. Ämbetet har vidare bemyndigat utbildningsnämnderna att göra avsteg från de av ämbetet fastställda utbildningsoch studieplanerna i frågor som gäller t.ex. ordningsföljden mellan enskilda kurser eller den obligatoriska karaktären hos viss undervisning. Den studerandes rätt att gå vidare i studierna, få fortsatt undervisning eller byta utbildningslinje är i många fall beroende av att han helt eller delvis slutfört sina tidigare studier. Om särskilda omständigheter kan bedömas ha försenat hans studier kan utbildningsnämnden ändå medge honom sådan rätt. Universitetskanslersämbetet har i sina anvisningar uttalat att konflikten bör kunna betraktas som en sådan omständighet. De studerande, som med innevarande vårtermin avsett att avsluta sin universitetsutbildning men som på grund av konflikten inte kunnat helt fullfölja sina studier, har givetvis samma möjligheter som övriga studeran de att återhämta det förlorade genom ersättningsundervisning. Mot bakgrunden av det förhållandet att ersättningsundervisning inte kunnat anordnas under vårterminen finns det dock anledning överväga vissa särskilda åtgärder för denna studerandekategori. En sådan åtgärd är att medge rätt att vinna inträde vid viss utbildning, t.ex. lärarhögskoleutbildning, utan hinder av att sökanden på grund av konflikten inte kunnat fullborda den universitetsutbildning som enligt gällande bestämmelser utgör inträdeskrav, Det måste dock understrykas att en dylik åtgärd självfallet inte i verklig mening ersätter vad som förlorats genom konflikten. Den som behöver den fullständiga kompetensen, exempelvis för att uppfylla behörighetskraven för viss tjänst, måste sålunda ändå återhämta det förlorade, vilket den tidigare berörda ersättningsundervisningen avser att möjliggöra. Någon generell dispensgivning eller något beslut om tillgodoräknande av annat antal poäng än det faktiskt erhållna övervägs däremot ej av utbildningsdepartementet. Rätten till fortsatta studiemedel skall prövas med beaktande av den inverkan som konflikten kan ha haft på de studerandes studieresultat. Centrala studiehjälpsnämnden har beslutat att öppna möjligheter för studerande som under sommaren deltar i ersättningsundervisning att erhålla extra studiemedel. Universitetskanslersämbetet har träffat överenskommelse med vederbörande militära myndigheter om att omständigheten att en studerande deltar i ersättningsundervisning eller har att fullgöra uppskjutna tentamina skall utgöra skäl för anstånd med militär utbildning. Jag har med denna redogörelse, herr talman, velat visa att myndigheterna strävar efter att genomföra sådana åtgärder att de kvarstående verkningarna för tredje man av den öppna avtalsstriden skall kunna begränsas, Med hänsyn till SACO:s agerande synes dock verkningarna för studenternas del bli större än vad som varit ofrånkomligt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för det utförliga svaret på min interpellation, Att svaret, med avseende på den sakfråga interpellationen gäller, är nedslående kan inte statsrådet lastas för. Man nödgas med anledning av svaret göra några konstateranden, Här har vi haft en arbetskonflikt, som i mycket stor utsträckning har drabbat tredje man, dvs, i detta fall de studerande, vilket tycks bli oundvikligt vid konflikter av detta slag inom undervisningsområdet. Uppenbarligen har staten—arbetsgivaren här genom en rad initiativ visat sin beredvillighet att så långt möjligt mildra konfliktens verkningar för tredje man. Här har vidare, lika uppenbart, SACO-arbetstagarorganisationen inte på något sätt velat medverka till en lösning utan sitter fast i ett slags kalla kriget-attityd. Det är i och för sig förståeligt att två parter under själva konflikten vidtar olika dispositioner, som de bedömer gynna sin egen position. Att deras hänsyn till tredje man då, temporärt, blir relativt ringa kan man också till nöds förstå, med de spelregler vi nu har på arbetsmarknaden. Däremot är det litet svårt att förstå, vad man i detta fall kan vinna på den nejsägarattityd som SACO nu, efter det att konfliktåtgärderna har avbrutits, vidhåller. Jag tycker att nu borde i stället alla parter, även SACO, medverka till att följderna för tredje man, dvs. de studerande, blir så små som möjligt. Båda parter bör ju ha ett ansvar härvidlag, tycker man, Staten-arbetsgivaren har, som framgår av statsrådet Mobergs svar, visat sig beredd att ta det ansvaret, men inte SACO. Det är, herr talman, beklagligt att SACO inte har velat medverka i detta fall. Interpellationssvaret har i det avseendet varit upplysande men inte upplyftande. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Med särskild hänsyn tagen till att andra interpellationer har besvarats redan i förmiddags får jag väl å egna och studenternas vägnar börja med att tacka för den markanta hedersplats som svaret på denna interpellation har fått klockan halv två på natten. Jag tackar statsrådet Moberg för interpellationssvaret. Samtidigt konstaterar jag att jämfört med hans svar vid studentuppvaktningen den 4 maj har stilen i dag hunnit bli något korrektare och anpassad till frågans vikt, Och det är ju alltid något. Men så står vi också nu vid slutet av en termin, och alla luftiga statsrådsförhoppningar om att situationen säkert skulle ordna upp sig före sommaren har visat sig sakna grund. Möjligen är det en ytterligare orsak bakom den i dag mer dämpade tonen. Det rör sig här om två ting, dels ersättningsundervisningens organisation, dels poängförlusterna och följderna därav. När nu frågan om ersättningsundervisningen inte kunnat lösas, när statsrådets inför studenterna uttryckta optimistiska förhoppningar inte infriats — då vidtar statsrådet i stället en taktisk reträtt, som han täcker med ett angrepp på SACO. Statsrådet vill lägga över ansvaret för problemen på SACO:s förmenta ovilja att förhandla om villkoren för ersättningsundervisning. Därmed visar statsrådet att frågan om studenternas problem — som det är hans uppgift som minister att bevaka — spelar en ren andrahandsroll. Vad han gör är att utnyttja sin makt över studenternas villkor i det stora löneoch maktpolitiska spelet. När studenterna klagar och demonstrerar tycker herr Moberg det är slugt och fiffigt att förvandla konflikten till en strid mellan studenter och lärare, så att statsmakten och han själv kommer ur skottlinjen. Mot detta taktiska sidsteppande kan riktas allvarlig kritik — dels politisk-moralisk kritik, dels kritik för bristande realism. Från politisk-moralisk synpunkt är herr Mobergs ställning mycket dålig. Det är ju trots allt inte SACO som orsakat studiestoppet. Det är inte, som herr Moberg så slugt uttrycker det, konflikten som vållat problem, utan lockouten mot de SACO-anslutna vid universiteten. Och den är avtalsverket och regeringen inklusive herr Moberg ansvariga för. Lockouten genomfördes givetvis inte av avtalsverket utan att man under hand hade försäkrat sig om klartecken från regeringen. Det var inget tvång för staten att mångdubbla konfliktens omfattning. Det var inget tvång för staten att låta just de studerande drabbas. Inget hade hindrat herr Moberg att säga ifrån, att det var oklokt att slå just mot de högskolestuderande, där skadorna vid en lockout är svårare att reparera än inom de flesta andra sektorer inom undervisningsväsendet. Man hade kunnat undanta undervisningssektorns känsligaste delar, Men när man nu inte gjorde det, när man med vett och vilja lät lockouten slå mot studenterna, då skall man inte efteråt komma och skylla alltsammans på sin motpart. Och vad värre är: herr Moberg ger inte en riktig bild av SACO:s förhandlingsinställning. Han skyller bara alla besvär på SACO:s vägran att förhandla. Men normalt är det ju så att förhandlingar rörande extraarbete brukar följa efter förhandlingar om ordinarie arbete och inte tvärtom. Och vem har förhalat hela lönerörelsen, vem har under långa månader varit oförmögen att ge ett bud? Jo, arbetsköparsidan inklusive staten. Fortfarande har något klart bud inte lagts till de statsanställda över lag. Tvärtemot vad herr Moberg påstår har dessutom SACO i och för sig varit villiga att i strid med vanlig praxis låta förhandlingar om extraarbete gå före ordinarie förhandlingar. Men SACO krävde att man skulle förhandla om allt extraarbete i ett svep — vilket är en rätt rimlig och praktisk ordning. Mot detta ställde herr Moberg och avtalsverket önskemålet att SACO skulle börja förhandla enbart för den sektor som herr Moberg och avtalsverket avsåg. Var och en begriper, att så går inte förhandlingar till. Man kan tycka bra eller illa om SACO, man kan anse lockouten nödvändig eller ej. Man behöver inte anlägga politiska och moraliska aspekter på det utan bara en smula praktisk realism, Man kan inte först kasta ut folk i lockout, sedan med en speciallag tvinga dem att upphäva sina egna stridsåtgärder och så ovanpå allt komma och diktera förhandlingsordningen för dem. Man kan inte först sparka någon och därefter kräva att han skall resa sig upp och hjälpa till att reda upp de svårigheter som är följden just av att man sparkat honom, Här är det alltså inte fråga om huruvida man tycker bra eller illa om den sparkade, utan bara om vad som är klokt eller dumt ifall man vill ha resultat. Man kan inte själv göra hur som helst och sedan vänta hjälp och gensvar från sin motpart. Att det då i stället blir svårigheter och tröga förhandlingar — det behöver man inte vara någon större statsman för att begripa. Tvärtom hade man bort vänta just den här situationen. Ingen människa trodde ju att SACO-området skulle bli avtalsklart före andra områden. Det var i stället så att avtalsverk och regering ville skjuta SACO-uppgörelsen till efter uppgörelserna för arbetsmarknaden i stort, för att dessa skulle bli normgivande även för SACO, Vi ser för övrigt hur det gått: några få avtalsområden är nyss klara, men uppgörelsen dröjer för de stora sektorerna. När herr Moberg vid studentuppvaktningen den 4 maj förklarade sin optimism i fråga om lösande av studenternas problem sade han bl, a, att ”det finns ingen anledning att på förhand spekulera. Terminen är ju inte slut. Jag är litet mer optimistisk än ni är om möjligheterna att reparera.” Det är ett häpnandsväckande yttrande. Herr Moberg vill den 4 maj inte alls spekulera över hur läget blir tre veckor senare — när studenterna skall söka tjänster, gå ut i feriearbete eller söka in på andra läroanstalter. Hur kortsynt får en minister vara? Hur länge får man dröja med vettiga besked till studenterna? Fortfarande vet vi inte när det blir ersättningsundervisning, hur den kommer att se ut, om den blir obligatorisk eller frivillig. I skrivelse från UKÄ den 18 mars framhölls att det är viktigt både för lärare och studenter att ersättningsundervisning inte inkräktar på normal ferietid. Den 4 maj är herr Moberg fortfarande en oförbätterlig optimist i fråga om möjligheterna att reda upp saken på tre veckor. Den 10 maj måste UKÄ bemyndiga utbildningsnämnderna att anordna undervisning under sommarferierna — något som man den 18 mars ansåg för en icke önskvärd lösning. Genom bristen på realism och framsynthet har herr Moberg väckt felaktiga förhoppningar hos de studerande. Klara besked från början hade varit bättre. Också när det gäller poängförlusten och bedömningen därav är myndigheternas anvisningar oklara och deras uppfattningar uppenbart orealistiska. Först sägs här att den som inte fått full poäng ändå via dispens skall kunna söka till annan läroanstalt, Det är ju en helt illusorisk bestämmelse. Den som får söka men samtidigt har mindre poäng än alla andra, som inte drabbats av konflikt, hamnar ju ändå sist på listan och kommer med all sannolikhet inte in. När det sedan gäller undantag från krav för studiemedelstilldelning och för att undgå utspärrning heter det att skälig hänsyn skall tas till konfliktens verkningar. Vad är skälig hänsyn? Jag fruktar att myndigheterna har en både felaktig och för studenterna farlig uppfattning härom, Herr Moberg yttrade t.ex. den 4 maj att 3 veckors konflikt kunde anses motsvara 3 poängs förlust — 1 vecka, 1 poäng. Nu borde herr Moberg veta, att så kan man inte räkna. Om man på en S-veckorskurs, värd 5 poäng, får 3 veckors avbrott, betyder det att hela kursen och alla 5 poängen går förlorade. Man kan som bekant inte tentera på två femtedelar av en kurs, Som följd av sådana fenomen har många studenter mistat mer än 3 poäng, vissa ända upp till 9 poäng. Vad menar herr Moberg är skälig hänsyn i sådana fall? Här öppnas genom oklarheterna bara dörren för ett hämningslöst godtycke och lösaktig praxis. Ingen vet efter vilka dunkla bedömanden det avgörs om de studerande skall förlora studiemedlen eller ej. I interpellationssvar och anvisningar sägs bara att man kan medge undantag från normalkrav, Det heter ingenstans att man skall och inte efter vilka regler man skall gå. Och hur blir det med ersättningsundervisningens karaktär? I den mån studenterna inte medges full poäng för vårterminen, blir alltså ersättningsundervisningen i praktiken obligatorisk. Det förutsätts av UKÄ att undervisning skall anordnas under sommaren. Vem garanterar att avtalssituationen blir sådan att detta kan genomföras? Vilka svävande förhoppningar vill herr Moberg ge studenterna på den punkten? Om undervisningen anordnas på sommaren, hur blir det för de studenter som är tvungna för sin försörjning att feriearbeta? Herr Moberg är säkert medveten om att just de ekonomiskt sämst ställda studenterna blir hårdast drabbade av denna lösning i godtyckets och osäkerhetens tecken. Det finns en enda praktisk och hederlig väg att lösa problemet. För varje studerande vet man, vilket kursmoment som drabbades av konflikten. Man vet poängvärdet på det momentet. Låt studenten få tillgodoräkna sig detta värde nu vid terminsslutet! Det är det enklaste och rättvisaste. Det innebär också att man kan urskilja just dem vilkas kurser drabbats av konflikten. Det finns naturligtvis studenter som förlorat poäng av skäl som inte har med konflikten att göra. Dessa skall givetvis inte ha full poäng. Det har studenterna heller aldrig krävt. Herr Moberg har fel när han här polemiserar mot krav på generella dispenser. Ingen har krävt 20 poäng för alla, väl däremot för dem som skulle haft 20 poäng men som inte fick det till följd av statens lockout. Anordna sedan ersättningsundervisning när avtalsläget medger, och låt den bli frivillig, så att de sämst ställda studenterna inte diskrimineras, Det är en väg att vinna förtroende. Jag fruktar visserligen att herr Moberg är mer intresserad av att nyttja studenternas problem som slagträ i den stora lönepolitiska striden än av att ha studenternas förtroende. Men om det är så kan man bara säga, att den universitetsminister har i längden en vinglig taburett som inte äger åtminstone en elementär grad av aktning bland dem vilkas ärenden han är satt att sköta.

Herr talman! Det var många problem som herr Svensson i Malmö tog upp. Låt mig beröra några.

Det är möjligt att den tilltro till förnuftet som jag gav uttryck åt vid det tillfället nu i historisk belysning var häpnadsväckande. Men en politiker har nog anledning, herr Svensson, att tro på förnuftet och inte på de destruktiva krafterna. Det är en bas att arbeta utifrån, som man har anledning att ständigt komma tillbaka till. Därför skäms jag inte för att jag den gången intog den ståndpunkt jag gjorde. Men jag beklagar nu i efterhand att förnuftet inte fick segra som jag hade hoppats att det skulle göra, Det är ingen taktisk reträtt och det finns ingen fiffighet i vad jag har svarat i denna fråga i dagens situation när terminen nu är slut.

Litet god vilja från SACO:s sida i denna fråga hade kunnat lösa rätt många problem, som nu kommer att hänga med en rad av studenter under hela nästa år. Jag är fortfarande så till vida optimist att jag tror att på väldigt många institutioner har i all tysthet denna ersättningsundervisning klarats av utan att man har låtit det komma till någon mera allmän kännedom. Jag har många indikationer på det. Dessutom räknar jag med att man antingen i sommar eller i höst skall klara av den undervisning som är erforderlig. Herr Svensson kommer mot slutet av sitt anförande tillbaka till sitt egentliga ärende.

Det intressanta är, tycker jag, att herr Svensson på den punkten är så, skall vi säga, orealistisk i sitt sätt att resonera. Vad är det då fråga om här?

Jag förstår inte den principiella sidan av det resonemanget. Vad jag har antytt här är den möjligheten att, om en person som vill söka in vid en lärarhögskola i sitt sista ämne saknar tre poäng, man skall tillfälligt dispensera från det.

Inte heller på den punkten ser jag var i det speciella och tvivelaktiga ligger i det förfarande som man i de avseendena har för avsikt att genomföra.